Herr talman! Återkommer än en gång till vad Daniel Tarschys sade i inledningen om att socialdemokraterna har tänkt om i många frågor. Ändå tyckte jag mig märka att det var den gamle Bo Holmberg som stod i talarstolen för en liten stund sedan. Inga privata lösningar. Inga försäkringslösningar. Låt det offentliga sköta allt, trots att alla, inkl. Bo Holmberg, vet att det faktiskt inte alltid är så särskilt bra. Det är vidare ett ständigt klagande på oss moderater. Låt mig en gång för alla tala om att vi moderater inte förespråkar någon amerikansk sjukvårdsmodell. Bo Holmberg har i åtskilliga debatter under de senaste åren påstått detta. Låt oss härmed reda ut en gång för alla att detta inte är en särskilt bra sjukvårdsmodell och inte en modell som vi på något sätt skulle förespråka. Det är mycket beklagligt om Bo Holmberg anser att vi moderater bara klagar på allting. Jag stod tvärtom här i talarstolen för en stund sedan och försökte peka ut ett antal lösningar på flera områden inom socialpolitiken. Det gällde barnomsorgen och familjepolitiken, som Ingrid Hemmingsson kommer att utveckla mer om en liten stund, vårdgaranti och en hel del andra områden. Man kan ställa sig frågan: Vad tycker egentligen socialdemokraterna själva bör förbättras? Det måste trots allt vara uppenbart även för er att det inte går att klara av allting inom det nuvarande systemets ram. Bo Holmberg säger att vi skall ha en socialpolitik som gäller alla och inte enbart några få. Med moderata neddragningar har vi ingen generell socialpolitik, säger han. Men det är just generell den skall bli, något som socialpolitiken inte i alla avseenden är i dag. Sanningen är den att den svenska välfärdspolitiken inte alls är så tillgänglig som man önskar att den skulle vara. Den är långtifrån tillgänglig för alla som har behov av den. Den är tillgänglig för oss alla när det gäller att betala för den. Alla är med och betalar för barnomsorgen, men det är långtifrån alla som vill eller får ta del av den. Alla är med och betalar sjukvården, men vi vet, och det vet Bo Holmberg också, att det är långtifrån alla som har tillgång till den när de verkligen behöver den. Bo Holmberg talade mycket länge och väl. Han angrep bl.a. oss moderater när det gäller handikappolitiken och sade att det skulle vara mycket sämre om vi moderater fick bestämma. Låt mig då fråga: Är det därför som ni socialdemokrater inte vill vara med och stödja I sitt långa tal svarade Bo Holmberg inte heller på den fråga jag tidigare ställde: Är ni mot bakgrund av er ändrade inställning till vårdgarantin beredda att också skriva in valfriheten i hälso och sjukvårdslagen?

Herr talman! Jag är i långa stycken överens med Bo Holmberg, framför allt vad gäller den samhällsutveckling vi har i dag och som han rubricerade som att ekonomin är överideologi. Det instämmer i. Jag är lika bekymrad som Bo Holmberg över att den teknokratiska människosynen håller på att ta överhanden. Jag skulle också gärna se att den humanistiska människosynen präglade vårt samhälle samt att etik och moral omsattes i praktisk handling och inte bara fanns i böcker och vackra tal. Det som förbryllar mig är varför socialdemokraterna ideligen vänder sig till och samarbetar med de borgerliga partier som står just för den människosyn och samhällsutveckling som Bo Holmberg här i sitt anförande fasar över skall bli verklighet. Jag skulle önska, Bo Holmberg, att socialdemokraterna i stället agerade inte bara i tal utan också i praktisk handling utifrån att de grundläggande mänskliga intressena jämlikhet, solidaritet och rättvisa också skulle prägla den praktiska politiken. Tyvärr lyser det ofta med sin frånvaro. Men eftersom vi lever i förändringens tidevarv, och vi skall alla vara öppna för förändringar, hoppas jag att detta framöver kommer att genomsyra den socialdemokratiska praktiken och inte bara talen inom politiken. Jag delar de synpunkter som framförts i kommenterarna om socialutskottets arbete, där vi ju ofta är överens. Vi har ett arbetssätt som befrämjar den politiska utvecklingen, och vi har gjort bra förändringar i vårt arbetssätt. Jag tror säkert att detta går att utveckla ännu mer så att vi kommer bort från pappersvändandet och mer konkret angriper sådana saker vi är överens om inte fungerar bra. Problemet med arbetet i socialutskottet är enligt min mening att det många gånger är mycket lätt att komma överens i utskottet, men sedan följer representanterna i skatteutskottet och finansutskottet inte upp vad ledamöterna i socialutskottet säger. Det blir då 0 kr. och väldigt ofta noll förändringar. Detta kan man också se i den tabell som finns i betänkandet och där man kan utläsa vilka partier som vill satsa på vad och hur mycket. För t.ex. moderaterna lyser det en stor nolla, och det säger väl någonting om intresset. De andra partierna är inte heller så generösa. Vänsterpartiet och miljöpartiet är de partier som avsatt mest pengar. Problemet är att det tydligen är lätt att komma överens i utskottet utan att anse sig förpliktigad att se till att man har förankrat dessa diskussioner och beslut hos sina partikollegor som sitter i andra utskott. Jag anser att detta är ett mycket stort problem.
Herr talman! Jag talade i mitt anförande om de nergångna människorna. Jag yrkar nu också bifall till reservation 47 som handlar om de hemlösas situation. Det gjorde jag inte i mitt förra anförande. Jag vill ställa en fråga till Daniel Tarschys. Vilka är de två partier som Daniel Tarschys sade var stödpartier till socialdemokraterna? Menar Daniel Tarschys folkpartiet, som stöder socialdemokraterna i skatte och energifrågor eller menar han moderaterna, som bevislingen stödde socialdemokraterna flest gånger under förra riksmötet? Jag vill ha ett svar på den frågan. Till Bo Holmberg vill jag säga att jag vill tala vackert om samarbetet i socialutskottet. Antagligen kan inte något politiskt parti överleva som säger: Vi vill inte satsa något på pensionärerna, de handikappade eller barnen. Det är kanske därför vi är så pass eniga i socialutskottet om att vi vill dessa grupper så väl. För mig verkar det mest som om vi valde olika vägar till samma mål. Men det kan väl inte möjligen vara så, att man talar på ett sätt i socialutskottet men har en annan syn i finansutskottet? När det i år väcktes en sexpartimotion om tobak, var det bara miljöpartiet som stödde den när den behandlades i skatteutskottet. En sexpartimotion sköts alltså snabbt i sank i ett annat utskott. Anser vice ordföranden i socialutskottet att partierna ligger relativt nära varandra eller är det bara en synvilla som jag inte kan genomskåda?
Herr talman! Jag vill först vända mig till Ulla Tillander. Jag lyssnade med stort intresse till Ulla Tillanders inledningsanförande, och jag sympatiserar mycket med det. Det innehöll en nyanserad diskussion om generell välfärd och socialpolitik. Ulla Tillander anser att socialdemokratin saknar självkritik. Jag kan inte hålla med om den bedömningen. Ulla Tillander tog upp exemplet Malmö och Malmöhus län. Malmöhus läns landsting har börjat genomföra mycket bra och fördjupade studier om de skillnader i hälsa som finns hos befolkningen. Dessa studier visar, Ulla Tillander, att t.ex. en kommun som Vellinge, som något liknar Stockholmsregionens Djurgården, har en mycket låg sjukvårdskonsumtion i förhållande till de områden som domineras av industriarbetare och andra. Jag drar den slutsatsen att sådana skillnader beror på ställning i samhället, arbete och annat som hänger samman med den grupp man tillhör. Man har gjort ett fint arbete i Malmö och lärt oss att hålla fast vid behoven som utgångspunkt för prioriteringar. Alla har inte lika behov, utan vi skiljer oss åt. Det gäller att komma åt de faktorerna. Syftet med denna debatt är att påvisa de alternativ som finns inom socialpolitiken, Per Stenmarck. De olika partierna måste självfallet redovisa hur man ser på det motståndarna står eller inte står för. Mitt budskap har varit att de borgerliga inte har en gemensamt utarbetad socialpolitik, och jag anser att det budskapet håller i sak. Per Stenmarck undrar om inte socialdemokraterna ser några brister i välfärden. Jovisst ser vi det, Per På s. 17 i betänkandet talas om 8--10 områden inom hälso och sjukvården som regeringen har pekat ut där det behöver göras förändringar. Jag har själv, Per Stenmarck, lyft fram tre områden där jag menar att vi på den nationella sidan borde ta initiativ till förändringar. Så jag menar att i den socialdemokratiska socialpolitiken ingår både att slå vakt om den grundläggande välfärdsmodellen och att se brister och vara beredd att rätta till dem. Allra sist vill jag säga till Daniel Tarschys att det var en missuppfattning när han tror att jag inte anser att man behöver effektivisera inom socialpolitiken. Däremot var mitt budskap att vi måste också ha klart för oss att får vi en mycket stor tillväxt av äldre äldre, är det inte säkert att man kan ''effektivisera bort'' detta. Det var tanken.
Herr talman! Det är självfallet att när vi får allt fler äldre måste vi också bygga ut äldreomsorgen och sjukvården för att ta hand om de nya behoven. Det är för oss en central uppgift under 1990-talet, en uppgift för vilken vi vill se till att det finns tillräckliga resurser. Jag delar starkt hans uppfattning att det är ett oerhört väsentligt område för oss att arbeta med. Då blir jag litet bedrövad när jag märker att de förslag som vi väcker år efter år aldrig får stöd från socialdemokraterna. Vi har försökt det ena året efter det andra att höja vårdbidragen till föräldrar med handikappade barn. Vi får nej från socialdemokraterna. Vi försöker att få fram ett träningscenter för barn med ovanliga handikapp. Vi får nej från socialdemokraterna. Alla partier i utskottet utom socialdemokraterna vill ha stöd till Mättingeprojektet, som just syftar till att ge svårt handikappade barn, utvecklingsstörda barn, en vettig sommar och deras föräldrar någon avlösning från sina tunga vårdnadsplikter. Också här får vi nej från socialdemokraterna. Jag tycker att det är sorgligt att socialdemokraterna inte vill prioritera de handikappade barnen högre än vad de gör. Sedan beskrev Bo Holmberg den borgerliga familjepolitiken som en ram utan tavla, om jag hörde rätt. Ja, jag tänker tillbaka på en del tavlor som socialdemokraterna har gjort och presenterat under åren, och då undrar jag om det inte är ännu olyckligare att hålla fram tavlor för väljarna som sedan efteråt visar sig vara förfalskningar. Inför förra valet visade socialdemokraterna fram tavlan av den fullt utbyggda barnomsorgen. De lovade att full behovstäckning skulle ha skett till 1991, och det gick inte att genomföra. Man visade fram tavlan av den utbyggda föräldraförsäkringen, och det gick inte heller. Vad gör man nu i det här valet? Jo, man visar en pojke som går runt i Berlin och säger att han är ''vaterfrei'', utan att med ett ord nämna att han är mycket mindre vaterfrei än vad som utlovades i förra valet. Skrupelfrei är vad jag kallar sådant för. Man visar fram en flicka på semester i Frankrike som skryter med att hon har fem veckors semester. Otroligt! säger en fransman. Det kan jag förstå att han tycker, med tanke på att socialdemokraterna i förra valet lovade sex veckors semester. Man skryter med sina brutna vallöften. Jag tycker att det är väldigt betänkligt när man för den typen av löftespolitik och inte kan uppfylla sina löften. Jag menar att vi måste vara ödmjuka. Vi har oerhört stora uppgifter framför oss inom socialpolitiken. Vi har enorma behov att täcka för barn, för gamla, för sjuka, för handikappade, och då måste vi se till att ta fram de resurser som behövs, att träffa de val som gör att vi leder resurserna till de allra största behoven. För folkpartiet innebär det att vi är beredda att ta pengar från friska vuxna arbetande människor och ge till människor som har stora otäckta behov. Det är det som vi menar med att vi arbetar för det glömda Sverige.
Herr talman! Som jag ser det präglas den socialdemokratiska välfärdspolitiken i dag av två saker. Den ena är bristen på valfrihet och den andra de allt längre köerna. De båda sakerna hänger intimt samman. Det är monopolen och bristen på alternativ som leder till ineffektivitet och också till allt längre köer. Köerna till barnomsorgen beror på att en form hela tiden gynnas. Det är ju detta som vi lägger fram förslag om att ändra på och därmed förhoppningsvis också åstadkomma förbättringar, på detta område såväl som på väldigt många andra områden. Så klagar då Bo Holmberg på att vi moderater ofta talar om skatter även i de här sociala sammanhangen. Men det är faktsikt på det viset att för att vi skall kunna klara de här sakerna, som kostar väldigt mycket pengar, gäller det att vi i Sverige har en ekonomisk tillväxt. Det har vi inte med den politik som förs i dag. Tillväxten är praktiskt taget negativ för tillfället. Socialdemokraterna hävdar ofta som försvar för den orimliga högskattepolitiken att den är en garanti för en god välfärd. Om det vore med sanningen överensstämmande, skulle Sverige inte ha de problem som vårt land de facto har i dag. Så några ord om vårdgarantin, som Bo Holmberg knappt ens har berört. Låt mig bara säga: Tänk, så många människor som skulle ha sluppit ifrån att lida alldeles i onödan, om vårdgarantin bara i den begränsade form som nu har föreslagits i en överenskommelse mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet hade införts när vi först föreslog den 1987! Om vi hade börjat den gången, dvs. för fyra år sedan, hade vårdgarantin kunnat vara helt utbyggd i dag, till utomordentligt stor glädje för väldigt många människor. Å andra sidan: Om inte vi moderater hade börjat driva frågan då, hade vårdgarantin troligen inte införts ens i denna begränsade form nu.

Herr talman! Jag fick inte svar på min fråga till Daniel Tarschys, för jag tror inte att tiden räckte till. Jag ville veta vilka Daniel Tarschys menade när han talade om socialdemokraternas två stödpartier. Jag fick inte heller något besked från Bo Holmberg, om han anser att partierna ligger relativt nära varandra i socialutskottet eller om det bara är en synvilla.

Herr talman! Bara några ord om den beskrivning som Bo Holmberg gjorde av situationen i Den socialdemokratiska politiken i Malmö har faktiskt lett till en mycket stor segregation, som tar sig sådana uttryck som jag beskrev. Det var avsaknaden av lyhördhet för människors behov som gav det resultatet. Under många år -- under 60 och 70-talen och in på 80-talet -- byggde man faktiskt bara kollektivt i Malmö. 6 % småhus per år tilläts. Alla alternativ över huvud taget bannlystes. Det var bara njet varje gång. Då flyttade många bort från Malmö. De sökte sig till områden där man på den tiden kunde komma över en bra bostad till ett någorlunda rimligt pris. På så sätt uppkom den negativa segregation som jag beskrev, helt i onödan men beroende på en ytterst medveten socialdemokratisk politik. Det är också därför som Malmös befolkningsprofil är negativ, dvs. med många äldre. Nu har man tänkt om, och det är bra, men det är så dags. Bo Holmberg inledde sitt anförande med att säga att vi behöver tryggheten och solidariteten någon gång i livet, och det håller jag med om. Man behöver det, i många olika former kanske. Men man måste också komma ihåg att stat och kommun kanske inte alltid är de rätta instanserna vid sådana tillfällen. Det kan finnas andra som är bättre på att ordna det här, och sådana resurser måste vi vara beredda att ta till vara.

Herr talman! Inför valet 1988 var familjepolitiken ett av de områden som ordentligt var i hetluften. De socialdemokratiska löftena var omfattande både när det gällde utbyggd föräldraförsäkring och barnomsorgsplatser till alla. Samtidigt raljerades det med det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag. Vad är det som har hänt sedan dess? Jo, vi har ju hört många talare som har varit uppe här och påpekat att av de socialdemokratiska vallöftena blev det ingenting. När det gäller de borgerliga förslagen om vårdnadsbidrag och synen på familjepolitiken kan man konstatera att allt fler människor i vårt land närmar sig de borgerliga ståndpunkterna inom familjepolitiken, på samma sätt som har skett när det gäller andra samhällssektorer. Detta får man belyst när man läser tidningar, när man läser debattinsändare och när man talar med människor. Familjernas önskemål sammanfaller i allt högre grad med den inriktning som finns i den borgerliga trepartimotionen i dagens betänkande. Den har majoriteten avslagit. Ökad valfrihet är vår främsta målsättning. Det innebär mer tid för barnen och rättvisa över hela landet. Det är föräldrarna själva som skall välja den vård och fostran som passar dem och barnen bäst. Socialdemokraterna har här i dag i talarstolen efterlyst ett mer humanistiskt synsätt hos andra partier. Man har satt det i motsatsförhållande till ett teknokratiskt synsätt. Jag undrar om man kan tänka sig ett synsätt som är mer humanistiskt än att föräldrarna själva skall bestämma vem som skall ta hand om barnen, vårda och fostra dem. Jag kan inte finna den minsta lilla teknokratiska tanke i detta. Den socialdemokratiska politiken utgår i praktiken ifrån att andra alternativ än kommunal barnomsorg är utesluten. Visserligen har vi i dag av flera talare fått höra om den socialdemokratiska omvändelsen i frågan om barnomsorgen, men det mesta återstår faktiskt. Framstegen som har skett under mycket lång tid är för små. Det är statsbidragen som styr vilken barnomsorg som finns att tillgå. Ytterst är det politikerna som styr föräldrarnas val. Detta gör att det enbart är de dyraste lösningarna som erbjuds, samtidigt som föräldrarna tvingas att anlita sådana barnomsorgsformer som de inte valt, och andra får står i kö för platser som inte räcker till. Det är få som har möjlighet att själva betala sin barnomsorg, samtidigt som de genom skatten bidrar till den offentliga omsorgen. Vi har i den här motionen påtalat det orättvisa statsbidragssystemet som favoriserar kommunala daghem med åtta timmars öppethållande och som styr utbyggnaden på det sättet. Vi vill ha ett rättvist statsbidrag som ger flexibla lösningar. Där har det som vanligt varit kalla handen från socialdemokraterna. Vi har alla stått i den här talarstolen och krävt just detta. Häromdagen fick vi återigen ett bevis på att opinionen har närmat sig våra förslag. Litet yrvaket kan man konstatera en i ögonfallande rubrik i Dagens Nyheter:: Nytt dagis sparar miljarder. Av det här urklippet verkar det som om det här är ett alldeles nytt förslag. Man skall ha försöksdagis, och vad är det för speciellt med dem? Jo, man skall ha flexibla öppettider. Man tillåter faktiskt daghem som har öppet mindre än åtta timmar. Sedan talar man även om att servicenivån är olika. Föräldrarna skall kunna välja om de vill engagera sig eller köpa tjänsterna, och personalen skall få större frihet att själv utforma omsorgen. För att detta skall bli verklighet krävs det faktiskt en förändring av statsbidragen. Det här kallas försöksdaghem, men för oss som står bakom den borgerliga motionen är inriktningen tämligen självklar, eftersom vi under mycket lång tid har krävt de här förändringarna. Andra förslag som vi gemensamt har drivit för att skapa större rättvisa inom det nuvarande systemet är att dagbarnvårdare skall få betalt även för de egna barnen. Vi har påpekat detta i en motivreservation. Nu har regeringsrätten i en dom sagt att kommunerna får avlöna dagmammor även för egna barn. Trots detta vidhåller socialdemokraterna sin ståndpunkt att inte ge statsbidrag till detta. Men nu kommer protesterna även från de egna leden. Det finns t.o.m. socialdemokratiska kommunalråd som offentligt går ut i pressen och kräver att statsbidrag skall vara en självklarhet nu när regeringsrätten sagt sitt. Det tycker inte socialdemokraterna i riksdagen. En verklig förändring kan åstadkommas om en väsentlig del av det allmännas stöd följer barnet fram till skolstarten, i stället för att vara ett stöd som främst går till kommunal barnomsorg. Detta är en av de principer som vi slår fast i trepartimotionen. Med tanke på de orättvisor som utmärker dagens familjepolitik måste en reformering av stödet till barnomsorgen prioriteras högt. En god grund för en ny syn på barnomsorgen är vårt förslag till vårdnadsbidrag kombinerat med avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Huvuddelen av förslaget finansieras genom att en minskning av det nuvarande statsbidraget till barnomsorgen sker. Den delen går i stället till föräldrarna. Även om vårdnadsbidraget inledningsvis leder till ökade kostnader undviker man de skyhöga kostnader som den ensidiga daghemsutbyggnaden innebär. Den innebär också höga driftskostnader framåt i tiden. Bara en daghemsplats utan en enda timmes tillsyn kostar i dag 40 000 kr. Vi moderater tar i den första reservationen i betänkandet upp de långsiktiga idéerna angående barnomsorgen. Vi vill helt och hållet föra över beslutanderätten om hur barnomsorgen skall vara utformad i framtiden till familjerna. Här utgår vi från samma principer som ligger till grund för trepartimotionen om vårdnadsbidrag. Vi har gått ett steg längre i våra tankegångar. Det innebär att det allmännas stöd till barnomsorgen följer barnet. Vi menar att detta skall kunna genomföras successivt, så att de barn som föds efter hand kommer in i det nya systemet. Kommunerna skall även i fortsättningen ha ansvaret för den skolförberedande verksamheten, som består av deltidsförskola och även av inbyggd förskoleverksamhet. Kommunen skall också svara för att handikappade barn och barn med särskilda behov får erforderlig hjälp och stöd. En annan princip som är viktig är att familjerna skall kunna leva på sin lön när skatten är betald och inte bli beroende av bidrag. Det är ju också i allra högsta grad en humanistisk tanke. Den tror jag att alla människor och alla familjer i vårt land ställer upp på. I vårt land, till skillnad mot många andra länder i Europa, tar man ingen hänsyn till försörjningsbördan. Alla betalar lika hög skatt oavsett hur många som skall leva på inkomsten. Vi föreslår, som vi har gjort i många år, ett grundavdrag vid kommunal beskattning för hemmavarande barn upp till 18--20 år. Detta avdrag vill vi bygga ut stegvis. Vi har beskrivit detta i en reservation. Det första steget föreslås motsvara drygt den höjning av barnbidraget som träder i kraft 1992. I alla år har utskottet citerat samma rader från skatteutskottets behandling av det här förslaget, utan att någon enda gång argumentera för detta i debatten. Utskottets majoritet konstaterar att kostnader för barn inte är av sådan natur att de skall beaktas genom avdrag. Vad är det för trams? Det måste väl ändå vara rimligt att skatteuttaget tar hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. Hur skall annars kostnader för barn beaktas? Alternativet är ju bidrag. Är det lämpligare att göra familjerna beroende av bidrag, som gör det svårt att förändra den egna ekonomiska situationen? Den frågan vill jag ställa till Anita Persson, som är socialdemokraternas företrädare i den här debatten. Sedan vill jag också fråga: Är det förenligt med en humanistisk människosyn att göra familjerna beroende av bidrag, så att man inte har möjlighet att påverka den egna ekonomiska situationen, så att man inte har möjlighet att bestämma över sin tillvaro? Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 6 i detta betänkande.

Herr talman! En liberal familjepolitik präglas av grundstenarna valfrihet och jämställdhet. Valfrihet förutsätter att det finns någonting att välja och också att det finns olika alternativ att välja mellan. För folkpartiet var det därför självklart 1985 att ställa upp bakom målet att barnomsorgen skall vara fullt utbyggd 1991. Ända sedan detta beslut fattades här i riksdagen har vi jagat på regeringen. Våga tänka om! Släpp fram förnyelse! Släpp monopolen! Släpp fram alternativen! Det har varit våra stridsrop. Men regeringen har varit passiv och fastlåst. Resultatet har blivit att det fortfarande står minst 50 000 barn i dagiskö. Föräldrar tvingas att avstå från förvärvsarbete eller att acceptera provisorier som varken de eller barnen far väl av. Nu är det bara att beklaga att regeringen har bromsat utvecklingen så pass länge. Barnomsorgen är den ena huvudkomponenten i folkpartiet liberalernas familjepolitik, och den andra är vårdnadsbidraget. Den inriktningen är vi ju eniga om i de tre borgerliga partierna. Men si, det gillar inte socialdemokraterna! I betänkandet finns det en målande beskrivning av vilket elände som de stygga borgerliga vill koka ihop. Det vårdnadsbidrag vi har föreslagit motverkar jämställdheten, äventyrar utbyggnaden av barnomsorgen, skapar stora marginaleffekter, innebär rundgång och byråkrati, förstärker orättvisorna och minskar valfriheten. Det ni! Det är ingen måtta på vad illvilliga politiker hittar på för att sätta dit oskyldiga föräldrar, som inte begriper sitt eget bästa. Jag vill fråga er socialdemokrater: Är det så här ni tänker föra valdebatten också i årets val -- med överdrifter, förenklingar och dogmatism? Har ni inte lärt er någonting av kritiken och bakslagen från tidigare valrörelser, inte minst 1988? Då visste fördömandet före valet inte några gränser, framför allt när det gällde en rad folkpartiförslag, som ni sedan anslutit er till. Det kanske vore klokt att dämpa debattnivån en aning, för jag tror att chansen är väldigt stor att ni så småningom kommer att inse att vårdnadsbidrag kanske inte är ett så tokigt förslag trots allt. Vi hörde ju tidigare i dag att man t.o.m. hade infört vårdnadsbidrag i Moskva. I själva verket är det ju så att det finns både fördelar och nackdelar med alla förslag -- och det gäller både vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen. Det finns alltid målkonflikter, som tvingar fram avvägningar. I valfrihetens namn vill vi göra det ekonomiskt drägligare för dem som vill vara hemma med sina småbarn. Men i jämställdhetens namn är det orimligt att införa ett vårdnadsbidrag som är så stort att det inte lönar sig att arbeta också för småbarnsföräldrar. Vi tror att vi har hittat en hyfsad balanspunkt mellan de här båda målen med utgångspunkt i vår ideologiska grundsyn, dvs. vår uppfattning att föräldrarna vet bäst och att det därför är de som skall välja. Vänsterpartiet, som hyllar principen att det är samhället eller kollektivet som vet bäst och därmed basta, tycker naturligtvis inte att det här är någon bra modell. Och ni socialdemokrater, som också tycker att samhället eller kollektivet är jättebra på att bestämma hur det skall vara, men som kanske inte längre lägger till ''därmed basta'', gör andra avvägningar. Ärligt talat, tycker ni verkligen att beskrivningen av vårdnadsbidragets och föräldraförsäkringens föroch nackdelar är så pass nyanserad och korrekt som man har rätt att förvänta sig av ett riksdagsbetänkande? För mig ger det här betänkandet mera intryck av att vara propagandamaterial av socialdemokratisk valmodell. ''Barnomsorg är till för alla barn'' heter en publikation som nyligen har kommit från socialstyrelsen. Den handlar om att social omsorg också är till för barn med speciella behov, ''de glömda barnen''. Detta är ju en fråga som vi från folkpartiet liberalerna har tagit upp många gånger här i kammaren och återkommer till i många av våra motioner. Jag känner stor tillfredsställelse över att utskottets majoritet har enats om anslaget till Mättingeprojektet. Det är ett mycket väl motiverat stöd till denna anläggning, och det är beklagligt att socialdemokraterna inte vill stödja det här projektet. För oss liberaler är det en hjärtesak att valfriheten inte skall begränsas till normalfamiljen. Också familjer med handikappade barn och familjer där föräldrarna är handikappade måste ha rätt till valfrihet. I den allmänpolitiska debatten i februari sade Bengt Lindqvist att han ville ge folkpartiet liberalerna en eloge för att vår handikappmotion är så utmärkt. Så sade han ordagrant och utan att komma med några restriktioner. Detta väckte naturligtvis hos oss förhoppningar om att vi i år äntligen skulle få stöd från socialdemokraterna för våra förslag i handikappfrågorna. Men därvidlag har vi tyvärr misstagit oss.

per år. Också i dagens betänkande finns det folkpartiförslag som skulle kunna underlätta tillvaron för barn med särskilda behov och deras familjer -- vilka i allra högsta grad representerar Det gäller t.ex. reservation 31 angående träningscenter för barn med ovanliga handikapp, där vi föreslagit ett anslag på 15 milj.kr. De här barnen har enligt lagen rätt till barnomsorg, eftersom de är barn med särskilda behov. En förutsättning för att man skall kunna anlita barnomsorgen är att dagispersonalen har fått kunskap om och förståelse för barnens speciella problem. En av de uppgifter som ett träningscenter kan fylla är att medverka till att vårdpersonal, dagispersonal och andra berörda får den behövliga kunskapen. Herr talman! Jag skall inskränka mig till att yrka bifall till bara en reservation, nämligen reservation 45, som handlar om bidrag till kvinnojourerna och som också i högsta grad berör just ''det glömda Sverige'' -- och avser stöd till familjer som har det verkligt svårt. Kvinnojourerna har ju utvecklats till en oumbärlig resurs i samhället när det gäller stöd till de allra mest utsatta kvinnorna och barnen, till dem som har misshandlats, förnedrats och hotats. Socialstyrelsen har nyligen i en kartläggning visat att kvinnojourerna utför ett mycket omfattande och kvalificerat arbete och att deras ekonomiska resurser är mycket begränsade. En stor del av deras krafter går åt till att samla pengar till verksamheten. De 3 milj.kr. som det här gäller betyder oerhört mycket för dem, medan det är en liten droppe för oss. Därför yrkar jag, som sagt, bifall till reservation 45.

Herr talman! Vi har i socialutskottet kommit överens om att i dag ha en särskild debatt om de familjepolitiska frågorna, och det är inte utan orsak. Det här är ett område som verkligen förtjänar att belysas extra. Det handlar i första hand om vilket stöd vi från samhällets sida vill ge människor i deras föräldraroll och framför allt hur det stödet kan ges så att det blir till barnens bästa. Det finns ytterligare en anledning till att vi har en familjepolitisk debatt. Av tradition och av ideologiska skäl är det här ett område där det går en tämligen klar skiljelinje mellan socialistiska partiers politik och övriga partiers, inte minst centerpartiets, politik. Under senare år har det hänt en hel del som tyder på en viss uppluckring av den tidigare benhårt ensidiga socialdemokratiska inriktningen. Man har efter tidigare hårt motstånd anammat flerbarnstillägget. Man har förbättrat statsbidraget till föräldrakooperativa daghem och till familjedaghem. Det har blivit möjligt att starta personalkooperativ barnomsorg, och det skall äntligen utgå statsbidrag till barnomsorg i svenska kyrkans regi. Allt det här är exempel på en politisk tillnyktring, som ökat valfriheten och möjligheten att tillgodose de verkliga behoven. Det är bara det att det hela tiden sker med en sådan eftersläpning att dyrbara år går förlorade alldeles i onödan. Om vi för ett ögonblick stannar upp vid ordet valfrihet är det alldeles uppenbart att socialdemokrater i allmänhet ger det begreppet en helt annan tolkning än vi i centern gör. Den socialdemokratiska versionen av valfrihet -- vi har hört den många gånger -- brukar vara att valfrihet råder när barnfamiljerna har tillgång till barnomsorg, så att båda föräldrarna kan gå ut på arbetsmarknaden. Det är en viktig del av valfriheten. Från centerns sida har vi aldrig påstått något annat. Men det är fortfarande bara en del. För att vi skall kunna åstadkomma en bra helhet krävs också ett stöd som gör det möjligt att medan barnen är små avstå från förvärvsarbete på hel eller deltid. Det gemensamma trepartiförslaget om vårdnadsbidrag är ett steg på den vägen. Det ger en klar viljeinriktning, där det handlar om att överlåta en del av barnomsorgsstödet direkt till föräldrarna, att använda för att köpa barnomsorg eller för att förbättra ekonomin, om man avstår från förvärvsarbete. Till stor del är det här fråga om synen på arbete. Om man, som vi i centern, vill se vård av egna barn som ett arbete måste det leda till att man är beredd att ge ett ekonomiskt stöd till detta och att man också är villig att ge den som utför det arbetet en social trygghet. Jag är, herr talman, ganska övertygad om att om vi i framtiden skall klara våra omsorgsuppgifter, både när det gäller barnomsorg och när det gäller äldreomsorg, måste vi beakta anhörigvårdens betydelse på ett helt annat sätt än vad som hittills har skett. När det gäller den socialistiska utskottsmajoritetens syn på ett vårdnadsbidrag har det inte skett någon förnyelse av de gamla tankesätten -- det är fullt tydligt. Majoritetens skrivning i betänkandet är, som Ingrid Ronne Björkqvist sade, en uppvisning i alla tänkbara argument. Å ena sidan hävdas det -- jag säger det som ett exempel -- att beloppet är så litet att det aldrig kan bli ett alternativ till förvärvsarbete. Å andra sidan kommer, påstås det, tröskeleffekterna om man går ut i förvärvsarbete att bli så stora att detta -- alltså att gå ut i förvärvsarbete -- effektivt motverkas. Det sägs att utbyggnaden av barnomsorgen hotas trots att samma belopp som tidigare skall användas för en barnomsorgsplats. Det påpekas i betänkandet också att förvärvsfrekvensen bland kvinnor med barn under sju år är hela 85,6 %. Det skulle då enligt majoritetens uppfattning tala för en satsning enbart på barnomsorgen i stället för vårdnadsbidrag -- av någon anledning som jag inte kan förstå. Jag tror för det första säkert att de flesta av de här småbarnsföräldrarna förvärvsarbetar av egen fri vilja och för att de trivs med det. Men jag vet också att det inte gäller alla. Ganska många skulle vilja ägna mer tid åt sina barn medan de är små, men de känner sig av ekonomiska skäl tvingade ut på arbetsmarknaden, därför att alla de ekonomiska system som de berörs av verkar åt det hållet och därför att riksdagsmajoriteten hittills visat sig ointresserad av att åstadkomma en liten förändring i form av ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag skall för det andra, i motsats till föräldraförsäkringen, kunna användas inte bara för att vara hemma utan också för att kunna köpa den barnomsorg som man önskar -- kommunal eller privat. Den står alltså inte i någon motsatsställning till barnomsorg utanför hemmet. Från centern har vi alltid hävdat att valfrihet för småbarnsföräldrarna måste innebära att det är de själva som väljer, medan samhällets stöd skall ge dem möjlighet att välja. Det är egentligen en självklarhet som inte borde behöva upprepas, men jag konstaterar ändå att vi måste göra det om och om igen. Det mesta tyder på att kommunerna inte kommer att kunna klara av sitt beting på full behovstäckning i barnomsorgen under det här året. Orsakerna är många: dålig kommunal ekonomi, brist på personal, krångliga och dyrbara regler, brister i statsbidraget och brist på konkurrens. Vi är från centerns sida inte ute efter att skrota den offentliga sektorn. Vi avvisar tvärtom mycket bestämt den svepande generella kritik som ibland förekommer och som främst drabbar de anställda, som i de allra flesta fall utför ett mycket engagerat och förtjänstfullt arbete. Men människors önskan om ökad valfrihet och mer individuella lösningar ökar också kraven på den offentliga sektorn. En förändringsprocess har inletts, men arbetet är ännu bara i början. Det är mycket som återstår. För att underlätta det arbetet kan vi i rikspolitiken se till att onödiga, detaljstyrande och hämmande regler försvinner. Vi måste också uppmuntra tillkomsten av privata alternativ så att vi kan få den mångfald som faktiskt behövs för att motsvara de olika önskemål som finns. Om offentlig och privat verksamhet ges lika villkor att verka jämsides med varandra kan det leda till en utveckling och förnyelse av hela barnomsorgen. Då kan dagens och morgondagens barnfamiljer få den verksamhet som de efterfrågar. Det här gäller givetvis inte bara daghemmen utan i minst lika hög grad skolbarnsomsorgen. Vi har från centern varit pådrivande när det gällt att utveckla statsbidraget till att bli mer flexibelt och till att omfatta fler omsorgsformer. Och vi har, som jag tidigare nämnde, sett flera goda resultat av detta. Det senaste, som vi hälsar med tillfredsställelse, är att svenska kyrkan äntligen får rätt till statligt stöd. Vi har också motionerat om rätt till kommunalt vårdnadsbidrag och statsbidrag till den s.k. Uppsalamodellen har det nu gjorts klart genom regeringsrättens dom att den inte på något sätt strider mot någon lag utan att den står väl i överensstämmelse med gällande regler. Det här är exempel på former som kommunerna -- också socialdemokratiskt styrda -- tagit fram och vill driva därför att man ser att man måste kompensera bristerna i den statliga familjepolitiken och för att man i kommunerna skall klara av de behov man ser i sina områden. Vi har i andra sammanhang lagt fram förslag som skulle förbättra den ekonomiska situationen för barnfamiljerna och därmed också deras valfrihet. Jag tänker då närmast på sänkt skatt på nödvändig konsumtion som mat och boende, men jag skall inte nu gå närmare in på det utan hålla mig till det socialpolitiska området. Jag vill då som sammanfattning säga att det direkta konsumtionsstödet till barnfamiljerna skall ges främst genom ett barnbidrag som bibehåller sitt värde och ett flerbarnstillägg. Barnomsorgen skall vara utbyggd så att alla som förvärvsarbetar eller studerar skall kunna få en hel eller deltidsplats. Avgiften skall vara anpassad till utnyttjandegraden. Alla barnomsorgsformer som uppfyller de kvalitetskrav som alltid måste ställas skall tas upp i den kommunala barnomsorgsplanen. Familjernas valfrihet skall utökas genom ett vårdnadsbidrag. Ett första steg är alltså det förslag som centern, moderaterna och folkpartiet liberalerna gemensamt lagt fram till årets riksdag. På litet längre sikt vill centernpartiet låta hela det statliga stödet disponeras av barnfamiljerna. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Familjepolitik är rubriken för den här diskussionen. En familj består naturligtvis av både vuxna och barn -- ibland två vuxna, ibland en vuxen, ibland ett barn, ibland flera barn. Familjepolitiken är då sammansatt av många olika frågor inom många av politikens olika områden. Den här debatten kommer enligt vad jag förstår att koncentreras till frågan om barnomsorgen skall bedrivas i kommunal regi eller i form av vårdnadsbidrag. Inledningsvis vill jag ändå peka på att det finns flera faktorer i det liv som vi lever som avgör hur en familj mår och har det och därmed hur barnen har det. Faktorer som om man har ett arbete, om man kan försörja sig, hur stor lön man har, vad man har för arbetstider, osv., bidrar naturligtvis också, menar jag. Annat som påverkar är om det finns någon kollektivtrafik, hur det ser ut i omgivningarna där man bor, hur det är med skolan, med fritidshemmet -- det är en rad faktorer som påverkar hur man har det som familj. Det är väldigt få politiker som vågar ställa sig upp och säga att man inte slår vakt om barnens bästa. Jag har i alla fall inte hört någon säga det rakt upp och ned. Ändå är det i dag så att man på i princip alla beslutsnivåer tillåter nedskärningar, främst då inom den offentliga sektorn och inom kommunal verksamhet, som drabbar barnen -- direkt eller indirekt. Man gör besparingar inom barnomsorgen, inom socialtjänsten i stort, inom skolan, inom fritidssektorn och inom kulturen. Det drabbar barn t.ex. genom att det blir större barngrupper på dagis och lägre personaltäthet, det blir längre handläggningstider för familje och barnavårdsärenden inom socialtjänsten, det blir kvalitetssänkningar när det gäller hemspråksundervisningen, det blir sämre skolmåltider, lekparker och fritidsverksamhet får vänta -- det får man ta någon annan gång, när man har råd -- och kulturverksamhet för barn och ungdomar avvecklas successivt ute i kommunerna. Det är alltså barnens uppväxtvillkor som stadigt försämras i takt med de nedskärningar som man i dag genomför. Så här ser det tyvärr ut inom många kommuner. Nedskärningarna görs i stor politisk enighet, ofta av en borgerlig politisk majoritet men tyvärr ofta också med deltagande av socialdemokraterna. Detta är att beklaga. Vi i vänsterpartiet vill naturligtvis inte ha den här utvecklingen. Vi vill att man i stället tillför pengar till kommuner och landsting. Först och främst vill vi att man inte skall ha ett skattestopp. De kommuner och landsting som vidhåller att de har höga ambitioner vad gäller barnens villkor och stödet till familjerna skall kunna fullfölja dem. Vi tycker också att staten skall tillföra pengar för att se till att de behov täcks som faktiskt finns. Det gäller inte minst barnomsorgen. Till detta betänkande har vi en motion om nya pengar för utbyggnad av barnomsorgen. De borgerliga partierna återkommer till detta med vårdnadsbidraget med den drucknes envishet år efter år. Vad jag förstår fanns en möjlighet under de borgerliga regeringsåren att genomföra detta, men då gjorde man det inte. Nu pratar man i alla fall att man vill göra det, så vi får väl se vad som händer. Beskrivningen som finns i betänkandet om effekten av ett eventuellt införande av detta vårdnadsbidrag stämmer dock, tycker jag. Jag kan se att detta kommer att få väldigt negativa effekter. Vad jag förstår vill man ta av de pengar som i dag används till utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Där är det ju kö, det är vi överens om. Det fattas platser och måste till fler. I dag är det många som inte kan arbeta därför att det inte finns någon barnomsorg. De får i stället leva på socialbidrag. Det blir en rundgång av pengar, och det blir framför allt dyrare att ha människor på socialbidrag i stället för att arbeta, betala skatt och betala sin barnomsorgsavgift. Jag kan inte se annat än om man tar pengar från den nödvändiga utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen och lägger på vårdnadsbidrag, försvårar man naturligtvis utbyggnaden. Detta gäller särskilt därför att kommunerna inte kan ta ut dessa pengar på något annat sätt än genom att höja avgifterna kraftigt för de platser man i dag har. Detta skulle leda till att många människor inte skulle ha råd att anlita den barnomsorgen. I stället skall nu ett antal människor, anhöriga eller vad man kallar det för -- det är ju kvinnor så låt oss säga som det är: i stället skall ett antal kvinnor få ungefär 40 000 kr. om året för att kunna vara hemma med sina barn. Då undrar jag: För vilka innebär det en valfrihet? Vilka kan utnyttja detta vårdnadsbidrag? Vad jag förstår behövs då en man med en inkomst som man kan slå ihop med dessa 40 000 kr. och klara sig på. På något annat sätt kan det inte gå till. Jag skulle inte, som ensamstående mamma med två barn, kunna klara mig på ett vårdnadsbidrag. Inte ens om jag fick 80 000 kr. skulle jag klara två ungar och mig själv på det. Det är inget alternativ. Det är ett begränsat antal människor för vilka detta skulle kunna vara ett alternativ. Jag tror dessutom att det skulle försvåra mycket för kvinnors möjlighet att gå ut i förvärvslivet. Även om man har en man med fast anställning och någorlunda hygglig lön, blir naturligtvis diskussionen: Är det lönt att du går ut och arbetar? Barnomsorgsavgiften är på 1 500 kr. i månaden, och så har vi resorna från och till jobbet, framför allt om man bor i glesbygd. Vi kan faktiskt klara oss om vi låter bli detta och får ett vårdnadsbidrag. Då är vi tillbaka i den gamla diskussionen om kvinnor skall få gå ut och arbeta, om det är lönande eller inte. Jag tror att för många kvinnor i dag är det en självklarhet att efter genomgången utbildning också söka sig ut i arbetslivet. För många av oss är det en självklarhet att vi skall kunna kombinera ett föräldraskap med en yrkesverksamhet. Självklart måste det vara så! Livet inrymmer fler saker. Man måste inte göra en sak i taget. Det måste vara möjligt att vara förälder och att arbeta. Vi har en utbyggd föräldraförsäkring som med internationella mått mätt är imponerande. Vi skulle gärna se att den var ännu mer utbyggd -- vi har motionerat om att man skulle bygga ut den efter de löften som gavs. Det innebär att man kan vara hemma under den tid då barnet är relativt litet för att sedan gå ut i förvärvslivet. Det är en bra kombination. Man kan vara hemma under den tid då man anser att det är mest angeläget. Men man är inte borta från arbetslivet så länge att man blir helt utestängd ifrån vad som händer. Ett annat sätt att stödja föräldrarna och barnen är att ha kortare arbetstid överlag, för både kvinnor och män. Detta skulle göra att man undviker de långa passen inom barnomsorgen som ofta blir följden av att föräldrarna har ett heltidsarbete och långa resor dessutom. Kortare arbetstid för bägge föräldrar skulle innebära ett lugnare tempo över huvud taget. Man skulle ha mer tid att vara tillsammans med barnen. Men det första steget i den utveckling till valfrihet som man talar om måste ju vara att den kommunala barnomsorgen är så utbyggd att den finns för alla som vill ha den. Det finns ingen valfrihet för den kvinna som inte har en barnomsorg ordnad och inte har en ekonomi som går att leva på. När ni säger att ett vårdnadsbidrag är ett första steg mot en valfrihet, måste det i så fall innebära att det är första steget till en lön att leva på när man är hemma med sina barn. Då undrar jag: När skall vi komma i en sådan samhällsekonomisk situation att man kan betala en månadslön för en person som är hemma och passar sitt barn? Är det över huvud taget önskvärt att vi använder samhällets resurser på det sättet? Barnomsorgen handlar inte bara om barnpassning. Barnomsorgen som den är uppbyggd innehåller också en pedagogisk verksamhet, som vi är övertygade om kommer barnen tillgodo på ett bra sätt, precis som skolan gör. Jag tror att vi i framtiden kan se en integration av hela barn och ungdomsverksamheten med barnomsorgen, förskolan och en tidigare skolstart, där det pedagogiska innehållet kommer att vara mycket väsentligt, precis som det är i dag. De lösningar som finns i dag, det som man kallar en lättnad i valfriheten, eller att det blir mer flexibelt inom barnomsorgen, leder ofta till sådana provisoriska lösningar som Ingrid Ronne Björkqvist talade om, där faktiskt barnen far illa. I och med att man på daghemmen börjar laborera med olika öppenhållandetider, man diskuterar om de skall äta lunch eller inte, ha mellanmål eller inte, eller man gör som i Täby där man har en Happy Hour, vilket hänger samman med att om man hämtar ungarna tidigare får man en lägre avgift, allt detta leder till att föräldrar spekulerar och räknar. Om tonåringen hämtar barnet en halvtimme och går med det till mormor, och sedan kommer jag och hämtar det en kvart senare, så kan vi spara 300 kr. i månaden. Men vad innebär det för barnet? Det är ju den frågan man måste ställa sig. Jag tror att det kan få ganska förödande konsekvenser att man pusslar på det sättet. Jag har sett hur man gör i Värmdö kommun, som är moderat styrt. Man ville komma bort från barnomsorgskön och minska trycket, men jag har sett vad det får för konsekvenser för barnen. Där hade man en jättelång barnomsorgskö. Så bestämde man att inga barn under ett och ett halvt år skulle få barnomsorgsplats över huvud taget, trots att föräldraförsäkringen inte byggdes ut. Man ändrade öppettiderna så att många föräldrar som pendlar inte kunde ha barnen där över huvud taget, eftersom det inte stämde med deras arbetstider. Man drog ner på personalen, vilket innebar att man fick stora överinskrivningar och kvaliteten försämrades. Till slut har man en barnomsorg som är så dålig att ingen vill ha den. Då kan man öppna för privatisering eller den valfrihet som de borgerliga partierna talar för, kanske t.o.m. Jag ser att situatonen i Stockholm är precis likadan: överinskrivningar, minskad personaltäthet, man skall börja städa själv osv. Det är försämringar inom den offentliga barnomsorgen, som naturligtvis leder till ett stort missnöje och öppnar för denna typ av privata lösningar som ni talar för. Jag tycker det är mycket beklämmande. Jag hoppas att den socialistiska majoritet som står bakom beskrivningarna av barnomsorgen i detta betänkande också håller i sig över valet.

Herr talman! Jag tycker att Gudrun Schymans sätt att inleda sitt anförande var väldigt avslöjande. Hon börjar med att detta tydligen skall handla om antingen kommunal barnomsorg eller om vårdnadsbidrag. Men det är där kärnan ligger. För oss är det inte antingen -- eller, utan både -- och. Vi kan tänka oss många olika alternativ. Vi vill att många blommor skall blomma. Det är ingen våldsamt stor skillnad mellan oss och er i vänsterpartiet. Skräckvisionen av finansieringen möter vi många gånger. Men det är faktiskt så att vårdnadsbidragen kommer att minska svartjobben. I och med det blir det mera skatteintäker, liksom det också blir skatteintäker av vårdnadsbidraget, då man väljer att inte köpa barnomsorg för det. Socialbidragsberoendet kommer att minska, det kommer att bli mindre behov av daghemsbyggen för kommunerna. Sedan tror vi också på att man kan effektivisera. Vi tycker inte det är fult. Vi vet att det går att bedriva barnomsorg med billigare medel om man släpper fram kreativitet och de pigga idéer som finns, men som inte vänsterpartiet vågar sig på att släppa fram. Vi är helt övertygade om att vårdnadsbidraget har en lång rad fördelar, bl.a. att det ger större möjligheter att korta ner arbetsdagen. Vi får mera tid att vara hemma med barnen, och man minskar också det ekonomiska avbräcket. Men 18 000 kr. per barn ersätter naturligtvis inte en utebliven lön, inte ens om man har flera barn. Det är inte heller meningen. Vårdnadsbidraget skall öka valfriheten för dem som vill vara hemma, men det skall inte vara någon mammalön. Ett väsentligt motiv är att uppenbarligen väldigt många vill ha vårdnadsbidrag. Föräldrarna vill ha det -- men det är naturligtvis inget motiv för Jag minns så väl från vår allmänpolitiska debatt, då Gudrun Schyman sade: Vi vill ha den kommunala barnomsorgen därför att den är bra, den är bra för barnen, bra för föräldrarna och bra för hela familjen. Då bryr man sig inte om vad föräldrarna tycker. Vi vet att det här är bra, och därmed basta!
Herr talman! Jag tycker visst att det är trevligt med pigga alternativ, men jag har inte sett så mycket av dem, Ingrid Ronne-Björkqvist. Det pigga alternativet Uppsalamodellen verkade ju väldigt piggt i början och skulle ge ett så stort tillskott på barnomsorgsplatser. Det visade sig sedan att så inte var fallet och att det dessutom var för dyrt. Så nu skall man sluta med det i Uppsala. Det var inte alls något särskilt piggt alternativ, vare sig för att råda bot på platsbristen eller på ekonomin. Det visade sig vara ett ganska dåligt alternativ. Jag menar att grunden, det första steget vi måste hjälpas åt med, är att se till att behoven av barnomsorg täcks. Det innebär att vi skall stifta en lag där det klart framgår att kommunerna måste bygga ut sin barnomsorg så att alla som behöver den skall ha rätt att få den. Inte ens det gör man i dag. Det tycker jag är det första, nödvändiga steget, innan man sätter igång med denna typ av vårdnasbidrag. Jag tycker inte det är något piggt alternativ. Jag tycker det är en tillbakagång i utvecklingen, framför allt för oss kvinnor. Det kommer att innebära en återgång till att stå vid spisen och föda barn. Det är inte något piggt alternativ, och det är inte framåtsyftande. Jag ser inte några fördelar med det, Ingrid Ronne-Björkqvist. Vi har inte sådan samhällsekonomi i dag att vi har råd. Jag har inte ens lust, och jag kan inte se hur ni har råd att genomföra denna typ av förändring.
Herr talman! Gudrun Schyman ser inga pigga alternativ. Men vi kan göra studieresor tillsammans och titta. Kanske Gudrun Schyman avskärmar sig och inte besöker de fina initiativ som blommar litet överallt. Vi har t.ex. Martinaskolan i Göteborg, en Waldorfskola. Med tanke på att det ofta hävdas från vänsterpartiet att det är de priviligierades barn som får gå på enskilda dagis kan man påpeka att man där har tolv barn, varav sju har ensamstående mammor, och sex är invandrarbarn, i varje fall var det så i höstas. När man fick starta med föräldrakooperativ 1989 var vart sjunde dagis som kom till just ett föräldrakooperativ. I Malmö under 1985--1988 var av 1 200 nytillkomna dagisplatser 600 tillkomna på mycket fina enskilda initiativ.
Herr talman! Jag motsätter mig inte föräldrakooperativen. De utgör ett alternativ, men råder inte bot på det faktum att det saknas så många platser som det gör i dag. Det är inte alla som väljer föräldrakooperativ. Vi vet att många föräldrar vill ha en kommunal barnomsorg med öppettider som passar ihop med deras arbetstider osv. En majoritet har ändå uttalat sig för att det är detta man vill ha. Sedan kan vi visst tänka oss andra alternativ, men det är ingen lösning på det problem som innebär att det inte finns tillräckligt med platser. Det kan vara lösningen på andra saker men inte på det grundläggande problemet, som jag menar att måste lösa först, innan man kan börja tala om valfrihet. I vår kommun har vi föräldrakooperativ. En del fungerar bra, en del fungerar dåligt. När man i dag säger: Vill du ha en dagisplats får du bilda ett föräldrakooperativ, då är det många föräldrar som säger: jag har varken tid eller ork eller lust att göra det. Det är inte alla som är intresserade av att gå in och arbeta de dagar i månaden som behövs, och som vill eller kan lägga ned så mycket tid och kraft som behövs för att man skall få ett fungerande föräldrakooperativ. För dem som vill detta tycker jag det är alldeles utmärkt att alternativet finns. Men det råder inte bot på det faktum att vi i dag har barnomsorgsköer som gör att människor inte kan gå ut i arbete fast de vill det. Det tycker jag är en grundbult som vi måste lösa först.

Herr talman! Miljöpartiets familjepolitik grundar sig på att barnfamiljerna skall ha större valfrihet och att de lägst avlönade barnfamiljernas ekonomiska situation skall förbättras. Vi vill att föräldraförsäkringen på sikt skall utökas till två år. Början bör göras nu genom att förlänga försäkringen med en månad. Föräldrarna skall ha laglig rätt till 10-timmarsvecka. Tyvärr kan vi inte lova bibehållen lön. Vi tror att Sveriges ekonomi inte håller för det. De föräldrar som väljer att vara hemma medan barnen är små får i dag en mycket liten del av samhällets stöd till den kommunala barnomsorgen. Det anser vi vara en stor orättvisa. Vår stora satsning på familjesidan är rätten att vara dagbarnvårdare åt eget barn, t.o.m. om man bara har sitt eget eller sina egna barn. Det innebär att föräldrar som anställs av kommunen som dagbarnvårdare får räkna in sitt eller sina egna barn på samma villkor som en vanlig dagbarnvårdare i ett familjedaghem, med grundlön och halv kostnadsersättning. Vi anser inte att det är rimligt att man får hel kostnadsersättning när man är med sina egna barn i sitt eget hem. De skall få sociala förmåner, inkl. ATP, utbildning och andra förmåner som man får som kommunal dagbarnvårdare. Den som är dagbarnvårdare åt eget barn skall betala daghemsavgift precis som andra föräldrar som har familjedaghemsplats. Endast en förälder i varje familj skall samtidigt kunna vara anställd som dagbarnvårdare åt eget barn. På detta har vi satsat två miljarder. En större valfrihet måste eftersträvas i den kommunala barnomsorgen. Olika typer av alternativa lösningar skall aktivt uppmuntras, och de skall ges samma ekonomiska villkor som rent kommunala barnstugor. Det kan gälla föräldrakooperativ, personalkooperativ, föreningsdrivna daghem, trefamiljssystem osv. Den öppna förskolans verksamhet är viktig. Den bör också stimuleras. En aktiv föräldramedverkan ser vi som något positivt, och den kan ske på många olika sätt, t.ex. genom föräldramedverkan ett visst antal dagar om året enligt ett uppgjort schema. Jag har hälsat på sådana barndaghem. Både ungarna, personalen och föräldrarna trivdes väldigt bra. Det skulle vara bra för barnen, föräldrarna och personalen om man gjorde på detta sätt på fler ställen. Kanske rent av skulle det på sikt minska statsbidragent något. Jag tror att detta är en möjlighet att komma fram. Vi måste göra någonting. I dag är de unga familjerna förtvivlade, åtminstone där jag bor i Malmö, över att man får vänta och inte vet när man kan få komma in med sina barn. Man får utnyttja farföräldrar och morföräldrar och andra släktingar och vänner och bekanta. Jag tycker det är en fullständigt omöjlig situation för unga föräldrar.

Herr talman! Det har tidigare talats så varmt om hur arbetet i socialutskottet bedrivs. Jag kan bara bekräfta vad som har sagts. Jag har under tolv år haft förmånen att arbeta i detta viktiga utskott, som har hand om lagstiftning som gäller människors förhållanden från livets början till dess slut. Jag är glad att den fina stämningen har fortsatt under den här perioden, då utskottet till stor del haft nya ledamöter. Herr talman! Barnen i Sverige har, med alla tänkbara internationella mått mätt, det generellt bra. Men det finns därför ingen anledning att inte fortsätta arbetet med att göra det bra för barnen, för alla barn. Föräldrarna är barnens bästa fostrare, och de allra flesta föräldrar vill sina barns bästa. Barnomsorg med hög kvalitet tar inte föräldrarna ifrån sina barn. Tvärtom visar all forskning att det är ett sätt att ge trygghet och valfrihet åt både barn och föräldrar. Vi har nu hört de andra fem partiernas förslag till utformning av den framtida familjepolitiken och barnomsorgen. Och man kan inte nog förundra sig när man hör de borgerliga partierna och även miljöpartiets förslag till utformning. Det är konstigt att man år 1991 skall behöva diskutera kvinnornas rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Ser vi till moderaternas förslag till familjepolitik behövs det en inkomst på 140 000 kr. om året för at det skall löna sig att arbeta. Och hur många unga kvinnor med småbarn har en sådan lön? De flesta kvinnor med små barn har utnyttjat sin rätt att arbeta sex timmar om dagen och moderaternas förslag skulle sålunda bli direkt olönsamt för dessa grupper. Ingrid Hemmingsson sade också att deras förslag skulle öka valfriheten. Men det alternativ, som de flesta kvinnor genom sina egna faktiska val föredrar, är en kombination av yrkes och familjeliv. Denna kombination, tillsammans med en nerkortad arbetstid sätter moderaterna skyhöga ekonomiska spärrar för. Det alternativet blir för nio av tio tvåbarnsmammor mer ofördelaktigt än det rena hemalternativet. En förklaring till moderaternas förslag är partiets könsrollskonservatism. Moderaterna är det parti i riksdagen där jämställdheten har den ytligaste förankringen, och centern kommer ett halvt steg efter. Ser man varifrån moderaterna hämtar det mesta av sin ideologi, nämligen från det privata näringslivet som är den allra minst jämställda sektorn i det svenska samhället, blir man inte förvånad. I reservation 4 har de borgerliga partierna enas sig om ett gemensamt förslag till vårdnadsbidrag. Förslaget om vårdnadsbidrag har framförts av de borgerliga sedan år 1976, men det genomfördes inte under den egna regeringsperioden. Konsekvenserna av ett vårdnadsbidrag skulle, då som nu, bli förödande för kvinnornas valfrihet och den kommunala barnomsorgen. Vi har tidigare hört Gudrun Schyman uttrycka detta. Vårdnadsbidraget rycker undan grunden för en jämställd och jämlik familjepolitik. Det är förvånansvärt att ett parti som folkpartiet som säger sig vara ett jämlikt parti, kan gå samman med de konservativa om ett så ojämställt förslag. Med detta förslag, precis som det står i majoritetstexten i utskottets betänkande, kommer tillgången till barnomsorg att minska drastiskt och kvinnorna kommer att tvingas att stanna hemma och valfriheten försvinner. Vi socialdemokrater vill ha en modern och jämställd familjepolitik. Det måste gå att förena barn och förvärvsarbete. Förvärvsfrekvensen har också ökat starkt i Sverige under senaste årtiondena. År 1990 var andelen förvärvsarbetande kvinnor med barn under sju år 85,6 %, och de med barn i skolåldern utgjorde 93,5 %. Det är därför så oerhört viktigt att barnomsorgen fortsätter att byggas ut så att vi kan nå full behovstäckning. Ca 570 000 barn deltar i dag i någon av de olika delarna av barnomsorgen -- Familjerna vill framför allt ha kommunala daghem. Det visar alla efterfrågeundersökningar. Föräldrar som arbetar obekväm arbetstid vill också ha en dagisplats. Jag känner inte till någon alternativ barnomsorgsform som ställer upp för dessa barn. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla barn får goda uppväxtvillkor. Vi vill att barn från samhällets alla hörn, barn med olika förutsättningar, oberoende av t.ex. föräldrarnas utbildningsbakgrund och ekonomi skall kunna få tillgång till en pedagogiskt utvecklande barnomsorg i gemenskap med andra barn. Om man nu skall sänka eller ta bort statsbidraget som de borgerliga partierna vill, hur skall barnomsorgen då kunna omfatta alla barn? I dag har barn med behov av särskilt stöd rätt att få plats i barnomsorgen oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Barnomsorgen utgör ett ovärderligt stöd till handikappade barn och deras familjer. Ca 75 % av de handikappade barnen finns i denna verksamhet. Ett vårdnadsbidrag skulle komma att slå sönder allt det fina vi uppnått med den samhållna verksamhet vi har i dag. Med ett vårdnadsbidrag skulle vi få en avgiftsfinansierad marknad där det finns risk för att de mest utsatta barnen isoleras. Herr talman! Barnbidraget är den viktigaste delen av samhällets stöd till barnfamiljerna och utgör en av de fyra hörnstenarna i den socialdemokratiska familjepolitiken. Två av de övriga är barnomsorgen och föräldraförsäkringen, som i dag utgår i 360 dagar enligt inkomstbortfallsprincipen och dessutom ytterligare 90 dagar med en ersättning på 60 kr. per dag. De andra hörnstenarna är en bra förebyggande hälsovård och en bra skola. 9 000 kr. per barn, och det kommer att höjas med ytterligare 1 020 kr. vid kommande årsskifte. Därtill kommer flerbarnstilläggen. En barnfamilj med fyra barn kommer att från den 1 januari 1992 få ett barnbidrag på 55 110 kr. om året och en fembarnsfamilj 80 160 kr. De insatser som har gjorts på familjepolitikens område under de senare åren har lett till att vi har fått ett ökat barnafödande, och detta är glädjande. Det är ingen tillfällighet att den svenska familjepolitiken även i internationella sammanhang åtnjuter stor respekt. När det gäller barnomsorg och föräldraförsäkring ligger Sverige långt före andra länder. Det är viktigt att vi slår vakt om det som skapar den verkliga valfriheten -- rätten till arbete och en bra barnomsorg. Herr talman! Med det anförda yrkar också jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande i dess helhet och dessutom till reservationerna 28 och 29

Herr talman! Anita Persson blev beklämd över vårt sätt att driva de familjepolitiska frågorna. Jag skulle kunna returnera det omdömet till henne själv, men man börjar bli ganska luttrad vid det här laget. Jag tog således inte åt mig särskilt mycket för centerpartiets räkning. Anita Persson säger att vi inte gjorde något under de borgerliga regeringsåren. Det är faktiskt fel. Jag skall avstå ifrån att räkna upp allt vad som åstadkoms på barnomsorgsområdet då. Det är ändock ett faktum att föräldraförsäkringen byggdes ut från sju månader till tolv månader. De tre sista månaderna tillkom i enlighet med vårdnadsersättningens princip, och genomfördes under den tiden. Vi diskuterar nu det förslag till vårdnadsbidrag som de tre borgerliga partierna gemensamt har lagt fram. Jag kan garantera, Anita Persson, att vi när vi kommer att arbeta för vårt mera långsiktiga förslag inte kommer att hantera det eller andra frågor på ett sådant sätt att vi riskerar att barn eller barnfamiljer på något sätt slås ut. Jag tycker att det är litet slentrianmässigt och att det är ett osakligt resonemang när Anita Persson återkommer till att det skulle vara ojämlikt eller ojämställt. Vi vet genom ett rad undersökningar att kvinnor i de allra flesta fall, trots att de förvärvsarbetar på heltid, utför det mesta av hushållsarbetet hemma utan lön. Om de skulle få en smula ersättning för det kan det inte anses vara särskilt ojämlikt. När det gäller frågan om att kvinnan skulle stanna hemma eftersom hon har lägst lön, har vi i dag på pappret en regel om lika lön för lika arbete. Vi vet att det i praktiken finns en rad möjligheter att kringgå detta, så det existerar inte i verkligheten. Det här är dock ett problem som vi måste gripa oss an i särskild ordning. Vi kan ju inte avstå från att utveckla en rättvisepolitik på ett område därför att vi passivt konstaterar eller utgår ifrån att en orättvisa på ett annat område kommer att bestå.

Herr talman! Anita Persson svartmålar finansieringen på samma sätt som Gudrun Schyman gör. Det har jag redan berört i replikskiftet med Gudrun Schyman, så det hoppar jag över. Anita Persson fortsätter vidare i samma stil som i betänkandet och gör en mycket dogmatisk och onyanserad beskrivning av de båda alternativen. Hon säger t.ex. att vårdnadsbidraget, såsom det är beskrivet i vår trepartimotion skulle få en förödande effekt på valfriheten. Skulle inte Anita Persson kunna hålla med om att det finns för och nackdelar både med föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag och att det därför gäller att hitta en bra balansgång samt att föräldrarnas önskemål skall ha stor betydelse när man väljer alternativ. Det är uppenbarligen så att många vill ha vårdnadsbidrag. I föräldraförsäkringen finns det också saker som inskränker valfriheten. Marginaleffekterna för den som ökar sin arbetstid kan bli ända upp emot 100 % som en följd av att försäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen. Försäkringspengarna kan bara användas för att förkorta arbetstiden. De kan inte användas för alternativ barnomsorg, t.ex. för att kosta på en hjälp hemma, om man skulle vilja ha det. Anita Persson talar om att det är så viktigt att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning. Det är vi naturligtvis överens om, men socialdemokraternas sätt att bromsa utbyggnaden har gjort att många kommuner valt att inte bygga ut omsorgen för barn upp till 18 månaders ålder. Då tvingas föräldrarna att stanna hemma tills dess barnet uppnått ett och ett halvt års ålder. Socialdemokraterna säger att en fördel med den utbyggda föräldraförsäkringen är att man kan få möjlighet att arbeta sex timmars arbetsdag, om man börjar arbeta när barnet har uppnått 9 eller 12 månaders ålder. Det är riktigt, men det förutsätter att det finns barnomsorgsplatser. Annars blir det bara ett tomt prat. Socialdemokraterna är skyldiga till att det tyvärr fortfarande är så stor brist på barnomsorgsplatser på grund av att man inte velat släppa fram alternativ.
Herr talman! Anita Perssons argument har varit desamma år efter år. Tidigare har socialdemokraterna fått en del beröm för sin omvändelse i vissa frågor, men jag sade att de förändringarna var så små att de inte kunde räknas. Jag försäkrar, Anita Persson, att ni är i otakt med människorna och människornas önskemål. Det har kommit till nya värderingar, framför allt hos unga människor. Anita Persson sade att vi moderater skulle vara väldigt konservativa i ordets sämsta bemärkelse när det gäller jämställdheten. Tvärtom, men vi tror inte att jämställdheten dirigeras fram av politiker som sätter upp regler som människor måste följa. Vi tror att unga människor själva klarar jämställdheten, och det är deras värderingar som skall avgöra valet. Många tycker att småbarnstiden är så kort och utgör en så liten del av livet att de själva vill ta hand om sina barn. Det är väl ändå en värdering som vi politiker måste ta fasta på och underordna oss. Jag märker att Anita Persson har kvar sin övertro på att politisk styrning skall lösa alla problem. Så till frågan om platsbristen. Trepartiförslaget till vårdnadsersättning skulle ge 60 000 barn i Sverige 18 000 kr. i handen. Det är faktiskt en maktfaktor att man för över pengarna från politikerna till dessa barn och deras föräldrar för att de skall kunna använda pengarna till att välja den barnomsorg de behöver. Detta kommer att medföra att föräldrarna själva kan ''välja bort'' platsbristen eftersom de får en mängd olika alternativ att välja emellan. Det har sagts många gånger att vårdnadsersättningen hotar utbyggnaden av barnomsorgen. Vårdnadsersättningen hotar den politikerstyrda utbyggnaden av barnomsorgen, den barnomsorgsform som politikerna bestämt att föräldrarna skall välja. Däremot främjar den föräldrarnas egna val. Att vänsterpartiet inte förstår det begriper jag, men att socialdemokraterna inte kan förstå det begriper jag inte. Jag har sagt tidigare från denna talarstol att den dagen kommer då ni måste ändra era åsikter även i denna fråga på grund av att kraven från föräldrarna kommer att bli mycket starka.
Herr talman! Det är otroligt att lyssna till Ingrid Hemmingsson uppräkning av allt som det här vårdnadsbidraget på 18 000 kr. skall kunna användas till. Föräldrarna skall få en väldigt stor valfrihet. De skall kunna välja det ena eller andra alternativet. Vad ni föreslår är att dessa 18 000 kr. skall tas från statsbidraget. Jag förmodar att det inte bara gäller statsbidraget till de kommunala verksamheterna utan även statsbidraget till de alternativa verksamhetsformerna. På den punkten skall ni väl inte göra någon skillnad. När kommunerna märker att vi i riksdagen inte prioriterar en utbyggnad av statsbidragen, låter de naturligtvis bli att bygga ut. Så var det när ni förra gången diskuterade frågan om vårdnadsbidrag. Varje gång ni tar upp detta förslag låter kommunerna bli att bygga ut barnomsorgen, eftersom de tror att borgarna kommer att träda till och att de därför inte behöver bygga ut, eftersom föräldrarna nu kommer att stanna hemma. Jag tycker att det är otroligt att höra Ingrid Det är naturligtvis riktigt, Rosa Östh, att ni genomförde en hel del när ni tillhörde den borgerliga regeringen. Men ni genomförde inte vårdnadsbidraget. Ingrid Ronne-Björkqvist vill jag fråga vad det finns för fördelar med vårdnadsbidraget så länge det skall betalas med sänkta statsbidrag. Jag kan inte förstå att det i så fall blir några fördelar. Det kommer att drabba kvinnor som vill ut och arbeta, eftersom kommunerna inte kommer att bygga ut barnomsorgen. Man kan inte använda vårdnadsbidraget för att förkorta sin arbetstid, eftersom man måste använda det för att betala avgiften för sin barnomsorg.
Herr talman! Det verkar på Anita Persson som om dessa 18 000 var huvudsaken i vår motion. Man måste emellertid ställa dessa pengar i relation till hela den borgerliga synen på familjepolitiken. Om man läser vår motion, vilket jag förstår att några här i kammaren inte gjort, upptäcker man att den redovisar grundläggande principer i den borgerliga synen på familjen som avsevärt skiljer sig från de socialdemokratiska. Idén bakom dessa 18 000 är att föräldrarna själva skall få disponera en del av statsbidraget. Detta är också en fråga om rättvisa när det gäller statsbidragen. I dag favoriserar man heldagsomsorgen. Tanken är också att statsbidrag skall ges till alla former av barnomsorg oavsett huvudman. Detta kommer att leda till en hel del privata alternativ, eftersom det nu är föräldrarna som har dessa pengar i sin hand. Det är inte längre politikerna som bestämmer över hela summan. Vill man välja den kommunala barnomsorgen, tar man det statsbidrag man har i sin hand och betalar för sin barnomsorg. Vårdnadsersättningen innebär att det blir konkurrens och att kostnaderna pressas, så att avgifterna kan hållas nere. Det är alltså en stor idé som ligger bakom detta förslag. Idén är att vi skall sluta att bestämma över människors huvuden. Vi måste ge föräldrarna och barnen möjligheter att själva bestämma. Jag förstår att Anita Persson sitter fast i det gamla socialdemokratiska tänkesättet. I det familjepolitiska program som det socialdemokratiska kvinnoförbundet fortfarande säger sig stå bakom är grundinställningen att familjen inte räcker till. Samhället måste ta ett helt annat ansvar för barnens utveckling, heter det i programmet. Det sägs att den emotionella vården kan delas mellan samhälle och familj men att den sociala, intellektuella och materiella vården bör ligga på samhället. Med den inställningen, som hela tiden legat till grund för den socialdemokratiska politiken, förstår jag att Anita Persson i dag inte har möjligheter att förstå idén bakom förslaget att man skall överföra beslutanderätten till föräldrarna. Allt eftersom fler alternativ kommer fram föds nya idéer ur detta. Jag är helt övertygad om att människor själva vill ta hand om sina barn under småbarnstiden. Och fler röster om detta hörs. Visserligen är 18 000 kr. inte mycket, men det är bättre än ingenting.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsats.
Herr talman! Nu måste jag be Anita Persson om största möjliga uppmärksamhet. Jag upprepar att man under den borgerliga regeringsperioden införde vårdnadsbidrag för tre månader. Det var ett litet första steg. Men sedan kom som bekant socialdemokraterna till makten. Men efter höstens val kommer det nya tider och nya möjligheter, och vi kan då gå vidare med detta förslag. Jag vill upprepa ytterligare en sak, eftersom Anita Persson uppenbarligen tänker på andra saker än det som vi diskuterar här i dag, och det gäller valfriheten och vad vi lägger in i detta begrepp. Valfrihet för oss i centern är inte att Anita Persson eller någon annan socialdemokrat eller ens vänsterpartist skall välja åt småbarnsföräldrarna, utan valfrihet innebär att småbarnsföräldrarna själva skall välja. Men från samhällets sida kan vi underlätta för dem genom att utforma stödet på så sätt att det ger en valmöjlighet. Vi kan också visa en smula tilltro till barnfamiljernas förmåga att utföra detta val. Den borgerliga familjepolitiken och centerns familjepolitik handlar inte bara om ett vårdnadsbidrag, utan den handlar om att man ger utrymme för en mångfald av barnomsorgsformer. Även om vi har en bra utbyggd barnomsorg i Sverige är det de facto 208 000 barn som står utanför barnomsorgen. Och då räknar jag alltså in den öppna förskolan och deltidsförskolan i barnomsorgen utan det som vi vanligtvis menar med barnomsorg, alltså daghem eller familjedaghem. Och det innebär uppenbara problem att klara dessa 208 000 barns behov om vi inte tillåter andra former och andra möjligheter. Jag tycker att det vore klädsamt om Anita Persson kunde erkänna att socialdemokraterna på punkt efter punkt har tvingats till reträtt i fråga om det förslag som de borgerliga partierna har lagt fram, förslag som ni tidigare har motarbetat med samma lidelse som ni i dag gör när det gäller vårdnadsbidraget.
Herr talman! Detta har utvecklats till att bli en mycket intressant debatt. Rosa Östh sade att man under den borgerliga regeringsperioden införde ett vårdnadsbidrag. Men det var i alla fall en nyhet för mig. Jag har tidigare inte i något sammanhang hört talas om att man införde någon form vårdnadsbidrag. Visst väljer småbarnsföräldrarna själva. Om det finns en valmöjlighet för dem vill de gå ut och arbeta. Det är helt självklart. Men det är på det sättet som Ingrid Hemmingsson sade att de vill stanna hemma när barnen är små. Och jag kan bara beklaga att vi inte har kunnat bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Men det finns i dag en utbyggd föräldraförsäkring under 12 Jag står verkligen bakom den socialdemokratiska familjepolitiken, eftersom den gör det möjligt för kvinnorna att förvärsarbeta. Därför är det så viktigt att barnomsorgen fortfarande kan byggas ut. 1990 står 62 600 barn och inte 208 000 i kö till barnomsorgen. Denna undersökning visar också att vill ha plats i alternativt daghem. I kön till alternativ barnomsorg finns ca 4 700. Det är alltså helt klart att föräldrarna vill ha den kommunala barnomsorgen. Därför är det viktigt att vi kan bygga ut den. Det är där det stora hindret ligger om man skall införa ett vårdnadsbidrag som skall täckas med det statsbidrag som i dag går till barnomsorgen. Och föräldrarna skall med vårdnadsbidraget betala dels den avgift som utgår i dag, dels en förhöjd avgift för att täcka det borttagna statsbidraget.
Herr talman! Anita Persson medgav att det faktiskt kunde tänkas att småbarnsföräldrar vill ta hand om sina egna barn. Men samtidigt vill hon inte ge småbarnföräldrarna frihet att göra det. Hon hänvisar till föräldraförsäkringen som täcker inkomstbortfallet under ett år. Enligt vårt förslag skall föräldraförsäkringen även i fortsättningen vara ett år. Men sedan då? När detta år har gått återstår alla de orättvisor som finns i dag, dvs. att drygt en tredjedel av Sveriges barn inte får ta del av det allmännas stöd. Dessutom lovar och lovar socialdemokraterna att de skall bygga ut föräldraförsäkringen. Anledningen till att vi anser att den även i fortsättningen skall vara ett år är att om man bygger ut den till att bli mycket längre ökar orättvisorna. De som drar nytta av denna föräldraförsäkring är de som är duktiga på att planera sitt barnafödande och de som har en hög inkomst. De som är arbetslösa, de som har låg inkomst eller de som inte kan planera in barnet på sådant sätt att de får del av denna föräldraförsäkring drar en verklig nitlott. De har ingen som helst nytta av föräldraförsäkringen. Därför har vi borgerliga sagt att föräldraförsäkringen skall vara ett år, men efter det vill vi att det vårdnadsbidrag som vi har diskuterat i dag skall utgå. Detta vill vi ha för att föräldrarna även efter ett år skall få valfrihet. Småbarnstiden är inte bara ett år, utan varje familj måste själv få bestämma vem som skall ta hand om och vårda barnen. Vårt förslag är att vårdnadsbidrag skall utgå till dess barnet fyller sju eller börjar skolan. Jag talade om att det är viktigt för oss att familjerna skall kunna leva på sin lön och inte bli beroende av bidrag. Anita Persson och socialdemokraterna tycker precis tvärtom. Det var ganska mycket skryt i Anita Perssons anförande om att socialdemokratena ökar bidragen -- bostadsbidragen och barnbidragen. Vad innebär det? Jo, det innebär att familjerna sitter fast i en fälla. De kan inte påverka sin ekonomiska situation.
Herr talman! Jag skall bara kortfattat säga att jag är glad att jag ändå har lyckats lära Anita Persson något i dag, nämligen att en bit av vårdnadsersättningen infördes under de borgerliga regeringsåren. Beträffande hur många barn som står i kö till barnomsorgen sade jag inte att det var 208 000, utan jag sade att 208 000 barn står utanför den traditionella barnomsorgen. Det visar dels att det finns många barn som inte får del av det barnomsorgsstöd som delas ut, dels att föräldrarna till många av dessa barn efterfrågar en plats.
Herr talman! Jag skall inte heller förlänga debatten mycket längre. Jag vet att vi har mycket på vårt program i dag. Ingrid Hemmingsson säger att det kan tänkas att man vill stanna hemma när barnen är små. Visst vet jag att man vill stanna hemma när barnen är små. Och det är därför som det är så viktigt att föräldraförsäkringen finns, eftersom man då kan stanna hemma. Och då är det inte bara mamman som kan stanna hemma, utan man kan även välja att låta pappan stanna hemma. Föräldraförsäkringen gör nämligen detta möjligt. Det gör inte ert vårdnadsbidrag. Om föräldraförsäkringen byggs ut är den så bra konstruerad att man kan ta ut den i olika etapper. Den får tas ut ända tills barnet fyller åtta år. Och man kan alltså minska sin arbetstid om man vill utan att det sker på beskostnad av den kommunala barnomsorgen.
Herr talman! Fortfarande anser Anita Persson att man skall få stanna hemma med sina barn under ett år. Men hur man än delar upp föräldraförsäkringen under detta år har den inte den betydelse som Anita Persson sade. Detta har jag emellertid inte tid att nu gå in på. Vad det handlar om är att ni socialdemokrater anser att det är politikerna som skall välja åt folk. Förslaget till det första steget till vårdnadsbidrag är så oerhört flexibelt, mycket mer flexibelt än vad vi har kunnat tala om här i dag, eftersom det kan användas till att förkorta arbetstiden, och det kan båda föräldrarna göra. De har alltså 1 000 kr. per månad till det. Men framför allt är det föräldrarna till 600 barn i Sverige som får 18 000 kr. om året i sin hand. Detta är alltså en stor maktfaktor, eftersom föräldrarna kan använda dessa pengar till att välja vilken barnomsorg de vill ha. De är inte beroende av den som politikerna erbjuder, utan de kan välja privata lösningar. Och privata lösningar kommer att erbjudas eftersom makten nu till en liten del genom detta förslag har flyttats över till föräldrarna. Om man kunde flytta över hela makten till föräldrarna skulle de plötsligt bli myndigförklarade och själva kunna bestämma, och därmed kommer också utbudet.
Herr talman! Först och främst är det inte politikerna som väljer åt föräldrarna, utan det är föräldrarna själva som väljer om de vill stanna hemma och om de vill förvärvsarbeta. Det är inte politikerna som gör det. Men vi kan göra det möjligt för dessa föräldrar att förvärvsarbeta genom att bygga ut barnomsorgen. Och kom inte och säg att man kan förkorta arbetstiden med hjälp av vårdnadsbidraget, eftersom ni skall använda vårdnadsbidraget till att betala barnomsorgen. Ni skall ju ta bort statsbidragen till barnomsorgen, som i stället skall bekostas genom vårdnadsbidraget. Hur skall man då kunna förkorta sin arbetstid?

Herr talman! Jag får härmed försöka att axla den otacksamma uppgiften att väcka liv i den rumphuggna debatten om idrotten från i går natt. Då efterlyste flera talare en heltäckande idrottsdebatt, i stället för den snuttifiering som det ibland innbär med enstaka betänkanden. Jag måste emellertid i det här sammanhanget prisa snabbprotokollservicen här i kammaren, som jag har tagit del av under eftermiddagen och där gårdagens debatt refereras. Herr talman! Jag beklagar mig inte för egen del. Jag kommer bara att göra ett kort inlägg. Det gäller miljöpartiets syn på idrottens framtida inriktning, på kommersialiseringen inom idrotten med inslag av sponsring och på medicineringen av idrottsutövare, vilket vi har fört fram i ett par motioner. Här i betänkandet sker det i form av ett särskilt yttrande. Vi är mycket kritiska till vissa av idrottens avarter, som får alltmer groteska uttryck. Vi vill kanalisera samhällets idrottsstöd till breddidrotten, ett slags allemanssportande med jämlika möjligheter och resurser för män och kvinnor. Vi vill öka motionsidrotten, eventuellt på tävlingsidrottens bekostnad, om inte resurserna räcker till, vilket kanske skulle kunna föra samman pojkar och flickor, kvinnor och män i större utsträckning till att vilja och kunna idrotta tillsammans. Nu är detta emellertid i första hand en kommunal uppgift. Idrottsrörelsen och riksidrottsförbundet har ställt i utsikt att dessa frågor utreds, eller kommer att utredas, i sådan utsträckning att man kan komma till rätta med problemen. Vi respekterar denna beslutsamhet och har därför inte reserverat oss, även om en sådan utredning inte ännu har gett några entydiga resultat. Kampen mot dopning har getts högsta prioritet. Det är tillfredsställande. Herr talman!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

Herr talman! I denna rumphuggna idrottsdebatt vill jag inskränka mig till att redovisa att vänsterpartiet ställer sig bakom de reservationer som Alexander Chrisopoulos har undertecknat. Den första är reservation 1, om idrottsrörelsens framtida inriktning. Jag kan i stort sett instämma i det Kaj Nilsson nyss har sagt från talarstolen om idrottens framtid. Den andra reservationen handlar om medelsanvisningen till idrotten. Det gäller framför allt en uppräkning av det lokala aktivitetsstödet. Dessutom finns en reservation om det reala värdet av aktivitetsstödet. Vi stöder även stimulansbidraget till ridverksamheten för barn och ungdom, vilket framför allt handlar om flickors möjligheter till idrottsutövande. Reservation 10 rör skattereformens effekter för idrottsföreningar vars lokaler framför allt drabbas av momsbeläggningen. Vi ställer oss bakom dessa reservationer och yrkar bifall till reservation 1. Dessutom vill jag till protokollet anföra att motion 524 har tillstyrkts. Det är ett tillkännagivande av att idrottsrörelsen på ett bättre sätt skall redovisa hur anslaget fördelas mellan manlig och kvinnlig idrott.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att debatten om detta betänkande i går kväll fick ett något abrupt slut. Vi började ungefär kl. 22.20 och hade då en talarlista med en antecknad tid av 57 minuter. Efter Anders Nilssons anförande, som slutade fem minuter i elva, begärde jag och Jan Hyttring replik, men då avbröts debatten. Jag beklagar detta, dels därför att varken Anders Nilsson eller Jan Hyttring kan närvara i dag, dels därför att vår ambition i går kväll var att med ett par mycket korta replikskiften kunna slutföra idrottsdebatten. Det är inte särskilt stimulerande att få debattera under stor tidspress. Jag kan alltså inte i dag gå i polemik mot Anders Nilsson, eftersom han är förhindrad att närvara. Jag vill dock poängtera att den beskrivning av situationen för svensk idrott som jag tecknade i går kväll väl överensstämmer med de uttalanden som vid olika tillfällen har gjorts av kända företrädare för svensk idrott.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 18 har rubriken folkrörelse och ungdomsverksamhet m.m. Här behandlas allt ifrån statens ungdomsråd till bingo och kasinoverksamhet. I en värld där personliga kontakter människor emellan är en förutsättning för förståelse, fred och framsteg betyder naturligtvis våra ungdomars möjligheter till utlandsbesök, studier och praktik oerhört mycket. Vi måste tidigt lära oss andra länders förutsättningar, problem och framtidsutsikter. Vi behöver verkligen vidga våra vyer. När gränserna i Europa mer eller mindre suddas ut ökar på ett dramatiskt sätt våra möjligheter att resa, studera och arbeta utomlands. För mig, med ett förflutet inom hantverket, går tankarna osökt till gångna generationers gesällvandringar. Det var den tidens sätt för unga människor att förkovra sig i sitt yrke. Mot denna bakgrund är det en självklarhet att seriöst ungdomsutbyte måste stödjas och underlättas. I den moderata motionen Kr11 noterar vi att det förekommer ett omfattande internationellt utbyte som arrangeras av enskilda organisationer. Förra året studerade ca 3 000 gymnasieungdomar utomlands inom ramen för ett utbytesprogram. Inte minst inom de yrkesinriktade utbildningarna, där man nu endast kan få behålla studiebidraget om utbildningen saknas i Sverige, behövs ett nytänkande och en större öppenhet om vi i Sverige skall få möjlighet att följa med i den snabba tekniska utvecklingen. För att i någon mån ekonomiskt bidra till de ofta betydande merkostnader som utlandsstudier förorsakar har moderata samlingspartiet föreslagit att elever som bedriver gymnasiestudier utomlands skall ha rätt till studiebidrag och inackorderingstillägg på samma villkor som gäller i Sverige. Beträffande den nu föreslagna ökningen av anslagen till internationellt ungdomsutbyte, anser vi att dessa medel bättre skulle tjäna sitt syfte genom att de i stället anvisas de ungdomar som bl.a. genom olika organisationer ges möjlighet till gymnasiestudier utomlands. Fördelningen av medel bör göras av centrala studiestödsnämnden. Vi vill alltså minska anslaget Stöd till internationellt ungdomsutbyte med 1 milj.kr. och i stället tillföra anslaget Studiehjälp m.m. under utbildningsdepartementets huvudtitel 1 milj.kr. I kulturutskottets tidigare behandlade betänkande nr 17 angående idrott framhöll jag bl.a. vikten av att stärka idrottens finansiering. Beroendet av det statsfinansiella läget måste minska och idrottsföreningarna måste ges helt andra möjligheter att få del av spel och lotterimarknaden. För att belysa den bistra verkligheten vill jag än en gång erinra om vad lotteriutredningen slog fast i ett betänkande 1979: ''Om de statliga lotterierna och totalisatorspelen i framtiden tillåts öka på samma sätt som hittills finns enligt vår mening risk för en ogynnsam utveckling för den ideella sektorn. Det statliga spelet bör därför inte tillåtas att ytterligare breda ut sig på det ideella spelets bekostnad.'' Detta uttalades 1979 och alla är vi ju medvetna om den dramatiska utveckling som har skett sedan dess. 1988, men ännu återstår mycket. Därför återkommer vi moderater i årets idrottsmotion med samma sju krav som tidigare år. De handlar sammanfattningsvis om de ideella organisationernas rätt att utveckla nya spelformer. Jag hoppas mycket på den parlamentariska utredning som nu -- tyvärr ett år försenad -- äntligen har tillsatts. Dess arbetsuppgifter är omfattande och dess resultat av utomordentligt stor betydelse för svensk idrotts framtid. Jag tror fullt och fast på riktigheten av att idrotten i Sverige skall erhålla en viss procentuell del av Tipstjänsts omsättning. Liksom tidigare anser vi att såväl automatspel som kasinon av internationell typ bör tillåtas. Herr talman! För att spara tid yrkar jag bifall endast till reservation 4, men vi står självfallet bakom reservationerna 1, 15 och 16.

Herr talman! Som Lars Ahlström sade är det en brokig mängd ärenden som behandlas i detta betänkande. Jag tänker börja med att beröra folkrörelsernas arbete. Folkrörelserna engagerar många människor som oberoende av inkomst har möjlighet att delta och engagera sig inom de mest skilda områden. Samtidigt har folkrörelserna genom åren i högsta grad varit folkbildande och tack vare dem har vår demokrati kunnat utvecklas. Nya grupper har lärt sig att arbeta på ett demokratiskt sätt. I den brytningstid som vi nu befinner oss i är det väsentligt att folkrörelserna kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Därför var folkpartiet liberalerna noga med att skattereformens eventuella effekter på folkrörelsernas arbete skulle följas upp. Det gällde framför allt handikapp och idrottsrörelsen samt trossamfunden. Till de senare ville folkpartiet liberalerna anslå ytterligare 3 milj.kr., men det kravet framfördes i ett tidigare betänkande, och vi fick inte med oss någon majoritet för detta. Som andre vice talmannen sade i går när vi diskuterade idrott har vi i folkpartiet också föreslagit en kraftig höjning av det lokala aktivitetsstödet och att en större andel av Tipstjänsts överskott skall gå till idrotten. Dessutom förordar vi en fortsatt befrielse från sociala avgifter, upp till ett halvt basbelopp. Vi är överens med en majoritet i kulturutskottet om det extra stöd på 100 milj.kr. som nu föreslås till organisationernas barn och ungdomsverksamhet. Det innebär bl.a. att det lokala aktivitetsstödet kan höjas kraftigt, från 17 till 28 kr. När det gäller föreningarnas lotteriverksamhet -- ett annat viktigt sätt för föreningarna att öka sina intäkter -- har folkpartiet liberalerna denna gång inte ställt sig bakom motionskraven beträffande extra omgångar av trisslotterier för folkrörelseändamål. Dels beror det på att det finns andra konkreta förslag om stöd och kompensation, bl.a. de 100 milj.kr. som jag nyss nämnde, Dels förutsätter vi att den parlamentariska lotteriutredning som nu äntligen skall komma i gång skyndsamt arbetar fram förslag som ger de ideella organsationerna andra och större möjligheter att använda sig av nya spelformer. Till detta kommer att det enligt lotterinämndens anvisningar från den 1 mars i år skulle vara möjligt att höja vinstbeloppet vid bingospel till ett helt basbelopp. Detta hade statsrådet föreslagit i budgetpropositionen, men det är ännu inte lagreglerat. Därför föreslår utskottet att det skall bli en sådan lagreglering fr.o.m. den 1 juli i år. På så sätt ges folkrörelserna ytterligare en möjlighet att öka sina intäkter. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har endast en reservation fogad till detta betänkande, reservation nr 1, där vi tillsammans med moderaterna föreslår att statens ungdomsråd skall avvecklas och att regeringen, dvs. civildepartementet i stället skall överta den fördelning av medel till ungdomsorganisationerna som rådet nu har ansvaret för. Med detta följer att inga nya medel bör anvisas till ungdomsrådet för 1991/92 och att en del av det föreslagna anslaget till rådet, dvs. 1 Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Slutligen vill jag också beröra det internationella ungdomsutbyte som behandlas i detta betänkande. I dessa dagar med stora förändringar i vår omvärld, med rivna murar och med allt större framtida möjligheter för våra ungdomar att studera och arbeta utanför Sverige, är det viktigt att så många som möjligt kan få den chans till utveckling som ett sådant utbyte kan innebära. När man frågar svenska ungdomar vilka förväntningar de har på ett närmande till Europa och EG är det i första hand just att de lättare skall kunna resa fritt, studera och arbeta i andra länder. Inom Norden finns det flera program att välja på och inom EG arbetar man intensivt med ungdomsutbyten, med att öka språkkunskaperna och med att bygga nätverk av allehanda slag. Det är helt nödvändigt att man i Sverige arbetar för att också svenska ungdomar kan ta del av samma erbjudanden som gäller för ungdomar i andra länder. Folkpartiet liberalerna stöder alla försök och diskussioner som leder fram till bra kontaktmöjligheter. Parallellt med att intresset för utbyte blir större, ökar också behovet av att informationen om vilka möjligheter som finns lätt kommer ungdomarna till del. Därför behövs en samordning och spridning av informationen. Ansvaret skall läggas på den nya Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte, men det skall inte byggas upp någon stor byråkrati. Detta framhålls också i propositionen, vilket är viktigt att påpeka, liksom att Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och de organisationer som är anslutna härtill inte skall fråntas den samordning som man i dag har. Svenska institutet arbetar ju med att också lägga upp databaserför information. Det är självfallet nödvändigt och viktigt att stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte samarbetar med svenska institutet.

Där ingår att centrala studiestödsnämnden också skall se över hur stödet till gymnasieungdomar som vill studera utomlands skall kunna förbättras. Folkpartiet liberalerna anser för övrigt att statsbidraget när det gäller gymnasiala studier skall knytas till eleverna, vilket också underlättar ett val av studier utomlands. Som jag tidigare har nämnt har vi endast en reservation fogad till detta betänkande. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall med anledning av det här betänkandet säga några ord om det internationella ungdomsutbytet. Åtskilliga tusen svenska ungdomar deltar varje år i någon form av organiserat utbyte med andra länder. Samtidigt vistas ca 2 000 ungdomar från andra länder i Sverige. Möjligheten för ungdomar att resa i andra länder har haft stor betydelse för en ökad internationalisering. Resandet medför ökad förståelse mellan folk i olika länder och kan därigenom skapa förutsättningar för fred i världen. Inte minst har det betydelse för förståelse mellan invandrar och flyktingungdomar å ena sidan och svenska ungdomar å den andra. Med ungdomsutbyte menar vi att en individ eller grupp av ungdomar i organiserad form reser till ett annat land i annat syfte än enbart som turist. Det är önskvärt att det utbytet är ömsesidigt. Vänsterpartiet instämmer i den definition av ungdomsutbyte som ungdomskommittén gör i betänkandet SOU 1990:42 och som regeringen redogör för i den här aktuella propositionen. Det är alltså skillnad mellan turism och utbyte, vilket självfallet inte utesluter att turistresor kan ge ungdomar värdefulla erfarenheter. Herr talman! Tonvikten på dagens ungdomsutbyte ligger på studerandeutbyte. Det ökande ungdomsutbytet har i första hand vänt sig till studerande och välutbildade i de äldre ungdomsgrupperna. Stora grupper av ungdomar deltar mycket sällan i ungdomsutbytet. Det gäller särskilt ungdomar från arbetarklassen och ungdomar från familjer med låg inkomst och kort utbildning. Handikappade ungdomar är en annan grupp som har svårt att delta i ett ungdomsutbyte. Betydande skillnader finns även mellan ungdomar som är aktiva i någon ungdomsorganisation och de ungdomar som inte är det. De senare deltar också sällan i ett ungdomsutbyte. Enligt vänsterpartiets mening bör åtgärder vidtas för att underlätta och stimulera de här grupperna av ungdomar att delta i det internationella ungdomsutbytet. Det utbytet är i dag koncentrerat till Norden, Västeuropa, Nordamerika och Australien. Med tanke på den betydelse som ungdomsutbytet har i ett längre perspektiv är det viktigt att nya geografiska områden och nya ungdomsgrupper täcks in i det svenska utbytet. Det gäller inte minst ungdomsutbytet med tredje världen och Herr talman! I propositionen redogörs för Östeuropa, och det tycker vi är positivt. Men när det gäller att stimulera utbytet med länder i tredje världen saknas förslag i regeringens proposition. De länder Sverige tecknat avtal med för en mer långsiktig biståndsverksamhet är för närvarande 17, s.k. programländer. Vänsterpartiet anser att ett effektivt sätt att bygga upp kontakter mellan ungdomar i Sverige och ungdomar från tredje världen, speciellt programländerna, skulle vara att ungdom från Sverige och programländerna deltar i ett utbyte. Ett sådant ömsesidigt utbyte skulle ge långsiktiga positiva konsekvenser och vara ett bra sätt att skapa förståelse och sprida information i Därför föreslår vi att en paragraf i alla avtal mellan Sverige och dessa 17 programländer skall gälla också ungdomssamarbete. Man bör också underlätta ungdomsutbytet mellan de båda länderna. Finansieringen anser vi bör belasta informationsanslaget inom biståndet. Det skall inte belasta den faktiska biståndsverksamheten till programlandet. Utbytesverksamheten får inte heller leda till att en större del av biståndet används till information och administrationskostnader. Detta förslag som vi för fram i reservation 8 En annan viktig sak anser vi vara ett förslag från en arbetsgrupp i Europarådet att införa ett speciellt ungdomsutbytescertifikat. Tanken är att ungdomar inom ett utbytesprogram av viss standard skall kunna få ett certifikat som innebär att de garanteras vissa rättigheter, både i hemlandet och i det land de reser till. Det certifikatet skall enligt förslaget utfärdas gratis till alla deltagare i ett utbytesprogram av en god standard. Vi föreslår att Sverige aktivt skall verka för att ett sådant ungdomsutbytescertifikat snarast inrättas. Sverige bör ta initiativ till att ett sådant certifikat också skall gälla övriga delar av världen och inte bara i Europa. Ett sådant certifikat vore värdefullt, inte minst för ungdomar från tredje världen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 8 och 11.

Herr talman! Detta betänkande är en kompott av olika företeelser. Jag kommer bara att hålla mig till ett avsnitt, lotterier och spel. Men jag vill gärna deklarera min ståndpunkt när det gäller den av Jan Olof Ragnarsson framförda reservationen om ungdomsutbyte med 17 programländer i tredje världen. Jag vill gärna ställa mig bakom den. När det gäller lotterier och spel har miljöpartiet en grundinställning, i varje fall vad gäller idrottens behov av stöd, och det är att den huvudsakligen bör tillgodoses genom statliga anslag.

Det rör sig om rätt mycket pengar, 160--170 milj.kr. Vissa folkrörelser befinner sig i en akut och besvärande bristsituation. Då är det viktigt att dessa kompenseras nu. Det kan dröja innan lotteriutredningen kan vara klar med lagstiftningsförslag och andra insatser för att förbättra folkrörelsernas ekonomi, och då är det kanske för sent. Jag yrkar därför bifall till reservation 13 Reservation 14 är miljöpartiets. Den handlar om överföring av medel från de statliga lotterierna till stöd åt idrottsverksamhet för ungdomar som inte platsar i laget och gemenskapen, som vi tycker måste få komma med i denna gemenskap, de s.k.